Herr talman! I senaste numret av Landstingsvärlden är Jerzy Einhorn avbildad i helfigur, och inne i tidningen kan man läsa följande om anledningen till att han lämnade läkarprofessionen och blev politiker: Det utlösande momentet var när man ville stänga en vårdavdelning på Radiumhemmet och kallade det för strukturförändring. Jag tror att sjukvården och förutsättningarna för dem som jobbar i den skiljer sig i olika delar av landet. Den här skillnaden är enligt min mening underskattad i svensk sjukvårdsdebatt. Det ankommer inte på mig att recensera hur de olika landstingen sköter sig, men rent allmänt instämmer jag i den kritik som framförs mot sättet att sköta sjukvården i Stockholm. Varför skall man ligga med så lågt skatteuttag här? Varför skall man ligga med en övertung sjukhusstruktur och inte klara de riktiga prioriteringarna? Det är frågor som jag ofta har ställt mig. Men jag tycker att Jerzy Einhorn skall veta att den svenska sjukvårdskartan inte ser likadan ut överallt. Jag hade hoppats att vi skulle få en mera fördjupad hälso och sjukvårdsdebatt och känna litet mera stolthet över den svenska sjukvårdsmodellen. Jag har roat mig med att med hjälp av hälsoekonomer och andra inom SCB räkna på -- med hänsyn tagen till att vi är världens äldsta nation -- kostnader per invånare och sjukvårdens andel av BNP. Då har jag funnit att Sverige ligger väldigt bra till. Schablonbilden att sjukvården i Sverige skulle vara så dyr stämmer inte i ett omvärldsperspektiv. Varför kan vi inte sakligt få detta fotfäste i svensk sjukvårdsdebatt? Det andra jag vill framhålla är SNS förslag. Man gick igenom England, Canada, Tyskland samt Nederländerna och jämförde. Därefter sade man: Ni har i huvudsak ett bra system i Sverige, ändra för Guds skull inte detta. Jag tror också, Jerzy Einhorn, att vi skall få en tillväxt i Sverige och att vi skall ta hänsyn till att vi är så många gamla och skaffa beredskap för det. Då skall det också finnas möjlighet till en skattereglering, så att det går att klara sjukvården i de egna leden. Vi inom socialdemokratin resonerar så, att vi inte vill ha några ransoneringar i sjukvården, vi vill inte ha generella åldersprioriteringar, beslutade av politikerna. Däremot vill vi ge mer pengar till SBU för att man skall utvärdera terapierna. Hälsoekonomerna på SBU säger att om man skulle göra rätt enligt vetenskap och beprövad erfarenhet i Sverige, då skulle man kunna rensa ut terapier i storleksordningen minst 20 miljarder kronor, Jerzy Så jag är optimistisk och tror att vi utan att slänga ut barnet med badvattnet skall kunna åstadkomma en bra sjukvård i Sverige. Jag får det inte att gå ihop att vi bara skall anpassa oss till EG och dra ner skatterna och på det sättet försämra sjukvården. Det ställer vi inte upp på.

Herr talman! Det är intressant att höra Bengt Westerberg säga att många människor i dag upplever att den demokratiska vägen är för lång. Det tror jag också, men låt oss då göra den demokratiska vägen kortare. Det är utmärkt att man decentraliserar besluten, att man för ned dem till kommuner och kommundelar, under förutsättning att de kommunerna också har en handlingsfrihet och att den decentraliseringen av verksamhet följs av decentralisering av pengar från staten. Då finns det möjlighet att göra någonting. Bengt Westerberg sade att två läkare, två dagis eller två arbetsgivare är bättre än en. Det beror på hur de är; om bägge är lika dåliga, lika maktlystna, lika konservativa, är jag inte hjälpt av att det finns två i stället för en. De här organisatoriska förändringarna, Bengt Westerberg, som behövs inom vården och omsorgen, så att de som arbetar där skall få mer att säga till om, så att de som brukar skall få mer att säga till om, har ingenting med ägandet att göra. Problemet med att privatisera verksamheten är just att människor då har svårt att få insyn och kontroll. Det är precis tvärtom. Jag vill passa på att ställa några konkreta frågor, eftersom vi är överens om att situationen i kommuner och landsting är mycket bekymmersam. Får jag tolka Bengt Westerbergs uttalande nyss så, att några indragningar på 10--15 miljarder kronor per år under de kommande åren efter 1993 inte är aktuella och att ni är överens om det i regeringen? Kan regeringen tänka sig att upphäva skattestoppet i kommuner och landsting inför den mycket brydsamma situation som man står inför? Jag skulle också vilja få litet mera konkreta svar om vårdnadsbidraget, inte bara att det kommer i höst utan också hur diskussionerna går. Vad är socialministerns egen uppfattning om hur det bör se ut? Med tanke på den hotande och växande arbetslösheten inom vård och omsorg, som för med sig stora hälsoproblem, vill jag fråga: Vad tänker regeringen göra åt detta? Kan regeringen tänka sig att ta initiativ till ett bidrag för att införa sex timmars arbetsdag inom vården, som skulle innebära att fler människor arbetar, att arbetslösheten minskar och att sociala kostnader, och i förlängningen hälsokostnader, minskar? Det skulle vara en mycket bra åtgärd att låta människor möta de faktiska behov som finns inom vård och omsorg i ett större omfång än i dag. Det skulle alla tjäna på, både de som arbetar och de som brukar. Det skulle vara ett mänskligt och mycket mera socialt sätt att möta den ekonomiska situation som vi står inför.

Herr talman! Berith Eriksson var litet fundersam över hur det här skulle gå ihop i slutändan. Hon ville veta litet mer om det kommande förslaget. Socialministern har aviserat vad som kommer, så länge det nu är känt, så det är inte lönt att gå in på det mer. Jag skulle vilja komplettera Berith Erikssons frågor litet grand och säga att närmare 60 miljarder per år går för närvarande som statsbidrag till barnfamiljerna. Det är en ganska rejäl summa som vi lägger på barnfamiljerna och barnomsorgen. Det tycker vi är riktigt, därför att vi vill värna om en bra familjepolitik. När det gäller utbyggnaden av barnomsorgen kan jag konstatera att det av den utredning som SCB har gjort framgår att, vilket man kanske inte skulle tro, barnomsorgen i Norrlandslänen är bäst utbyggd, likaså i Stockholmslänen. Sämst är den i Västsverige och i södra Sverige. Jag har rest mycket i min egen landsända och varit på många dagis även i småbyar och småkommuner. Jag är förvånad över vilken fin kvalitet det är på denna barnomsorg. Det ingår i systemet att om föräldrar bor nära och är engagerade i att skapa barnomsorg och medverka till det så stiger kvalitetskraven. Dialogen mellan förskollärarna och andra som arbetar på dagiset och föräldrarna innebär att kvaliteten höjs. Jag tycker att detta måste sägas. Nu tar Berith Eriksson upp förhållandena i Uppsala. Jag känner inte till dem. Det jag har sett av barnomsorg uppe i norr är utmärkta och fina dagis, och dem skall vi fortsätta att driva. Från Folkpartiets sida vill vi att det skall finnas möjligheter för föräldrar som vill förvärvsarbeta när barnen är små att göra det. Vi tycker att kommunerna skall ha skyldighet att se till att det finns barnomsorg utanför hemmet. Det ekonomiska avbräck för dem som väljer att stanna hemma när barnen är små måste kunna minskas genom ett vårdnadsbidrag. Men vi tycker inte att det skall vara så högt att det blir ekonomiskt likgiltigt om man förvärvsarbetar eller stannar hemma. Det måste löna sig för småbarnsföräldrar att arbeta utanför hemmet. Det här med vårdnadsbidrag ingick ju i den borgerliga regeringens regeringsförklaring, och det vill vi fullfölja.

Herr talman! Jag är den första att intyga att det finns många kommuner som har bra barnomsorg. Jag sade här i talarstolen att jag tror att vi har den bästa barnomsorgen i världen. Visst finns det privata alternativ -- föräldrakooperativ och personalkooperativ.

För att detta skall bli möjligt i en kommun som Uppsala måste man följdriktigt riva ned det som redan finns för att lämna utrymme för det som skall växa upp i form av privata alternativ.

Därför är det viktigt att man i de kommande lagregleringarna preciserar vilken kvalitet det skall vara. Då kommer vi att få uppleva, som nu, att den barnomsorg som kommunerna kan driva är den billigaste. Varför växer det inte upp alternativ i dag i kommunerna? Det kan man fråga sig.

Herr talman! Socialutskottets betänkande SoU15 Socialpolitik -- inriktning och anslag innehåller väldigt många olika delmoment. Jag skulle vilja i denna debatt ägna mig åt familjepolitiken. Alla känner ju till att Sveriges framtid är också våra barns framtid. Då är det viktigt att man skapar förutsättningar för att Sverige skall bli ett bättre land att leva i för nuvarande och kommande generationer. I regeringsförklaringen har vi Moderater tillsammans med övriga borgerliga partier fastlagit att vi vill ge bättre förutsättningar för att familjerna, barnens uppväxt och omvårdnaden i ett modernt samhälle skall kunna tryggas. Vi anser att det är hos de små nära gemenskaperna som de flesta individer känner trygghet och förankring. Det är här i den s.k. lilla världen som de uppväxande generationerna möter kärlek och omtanke och fostras till ansvarstagande medmänniskor. Det är därför viktigt att båda föräldrarna tar sitt ansvar för barnen. Barnen behöver båda föräldrarna. Man är inte utbytbar som förälder hur mycket man än skiljer sig eller hur mycket samhället än stiftar lagar som gör vuxna oberoende av varandra. Har man en gång blivit förälder, är man det för hela livet, även om man inte kommer överens med den andre föräldern. Familjen måste på olika sätt stödjas. Föräldrarna måste själva få välja den vård och fostran av barnen som passar dem och barnen bäst. Det innebär att familjepolitiken skall bygga på valfrihet och mångfald, något som en del inte tycker om att höra från den här talarstolen. Vårdnadsbidraget är därför en mycket viktig del i kommande familjepolitik. Det är ett bidrag -- eller varför inte kalla det för en barnomsorgspeng -- som skall vara lika för alla barn. Namnet har inte så stor betydelse. Huvudsaken är att vi inför ett system som ger denna rätt åt alla barn. Man får välja om man vill stanna hemma eller ordna barnomsorg i kommunal resp. privat regi. Tyvärr är ni Socialdemokrater och Vänsterpartiet emot ett vårdnadsbidrag. Ni påstår att ett vårdnadsbidrag skulle motverka jämlikheten mellan kvinnor och män. Varför kan ni inte acceptera att en förälder är hemma medan barnen är små? Är det någonting fult kanske? I dag finns det ett antal väl fungerande föräldrakooperativ. Och visst måste det kännas litet ovant för föräldrar att själva kunna få engagera sig, tänka själva och upptäcka att det går. Tyvärr har det socialdemokratiska samhället medfört att föräldrarna sluppit att tänka och sluppit att själva ta ansvar. Det kommunala barnomsorgsmonopolet har tagit över där föräldrarna borde ha fått bestämma. Herr talman! Det är här som vår politik skiljer sig från den socialdemokratiska. Vi tror på föräldrarna och på att de själva både kan och vill bestämma hur de skall ordna sin barnomsorg. Ni Socialdemokrater vill att den skall skötas av den offentliga sektorn. Men det har väl säkert sina rötter kvar sedan Myrdalstiden, då samhället skulle ombesörja barnomsorgen medan föräldrarna arbetade för att man skulle uppnå s.k. jämlikhet. Majoriteten i utskottet anser att trycket på den kommunala barnomsorgen kommer att minska genom de nyligen ändrade statsbidragsvillkoren för alternativa daghem. Kommunerna får därigenom bättre möjligheter att tillgodose efterfrågan från familjer som föredrar kommunal barnomsorg. När det gäller frågan om lagstiftning och dess framtida utformning kommer denna att övervägas inom regeringskansliet i samband med den aviserade propositionen angående den kommunala ekonomin. Jag vill också beröra Socialdemokraternas märkliga syn på dagbarnvårdares tillsyn av egna barn. Man påstår att dessa barns situation inte kan jämställas med att kommunen tillhandahåller platser inom barnomsorgen. Anser ni att dagbarnvårdarverksamheten inte är riktig barnomsorg? Hur skall man tolka er reservation? Innan jag avslutar skulle jag vilja vända mig till Bo Holmberg, men han är ju tyvärr inte kvar i kammaren. Då får han väl i stället läsa protokollet. Bo Holmberg påstod att det var 85 % som ville ha barnomsorg. Ett annat undersökningsinstitut som kallas Demoskop har också gjort undersökningar på det här området. Man fann då att 58 % skulle vilja vara hemma med sina små barn om de hade haft möjlighet till det. Det är alltså rätt riskabelt att använda sig av siffror som inte alltid stämmer överens. Låt mig gå ifrån siffrorna. Föräldrarna måste få välja, inte vi politiker. Också Gudrun Schyman har tyvärr lämnat kammaren. Hon belyste de hemlösas problem och tog upp frivilligorganisationernas insatser som om det var förfärligt att frivilligheten måste syssla med sådana saker. Själv tror jag att den offentliga sektorn inte kan ersätta det arbete som läggs ned av de frivilliga organisationerna. Därför måste sådana insatser uppmuntras och stödjas. Det finns två svar på frågan om vad man skall göra åt de hemlösas problem: genom att förebygga och bota. I det förebyggande arbetet är det återigen familjens situation som är en av de långsiktiga bakgrundsvariablerna som påverkar utslagning. En cental del i vår politik måste vara att slå vakt om familjens möjligheter och skapa förutsättningar för att familjen fungerar väl. Avvecklingen av institutionsvården måste bromsas upp. Det sägs att institutionsvården har dragits ned av humanitära skäl, men vi kan ju se att det finns människor som inte klarar att leva utanför den slutna vården i samhället. Herr talman! Jag vill avsluta med att yrka bifall till hemställan i betänkandet samt avslag på reservationerna och meningsyttringarna.

Herr talman! Jag vill kommentera Maud Ekendahls anförande. Jag tror att det är ytterst få föräldrar i vårt land som känner igen sig i den nedvärderande beskrivning av sig själva som föräldrar, att de inte tänker själva och inte tar ansvar. Jag tycker att det låter alldeles förskräckligt. Jag är själv förälder till flera barn, och jag känner absolut inte igen mig i en sådan beskrivning. Vi anser att dagbarnvårdarna utgör ett mycket viktigt komplement till barnomsorgen i övrigt. Därför vill vi satsa på den gruppen genom bl.a. småbarnstillägg, vidareutbildning och arbete i arbetslag. Däremot kan dagbarnvårdarverksamheten inte jämföras med förskoleverksamheten. Det är därför som riksdagen 1985 fattade beslut om att barn som är hemma eller hos dagmamma skall beredas möjlighet till förskola från fyra års ålder. Däri ligger skillnaden. Det är inget konstigt alls. Det rör sig helt enkelt om två olika verksamheter, där den ena har vissa kvaliteter och den andra har andra kvaliteter. Verksamheterna behövs som ett komplement till varandra. Moderaterna i den här debatten, vill jag fråga henne. Vad betyder egentligen skrivningen i finansplanen, som jag tog upp i mitt inledningsanförande? Det finns en skrivning om att ökade resurser skall gå till de svagaste och socialt mest utsatta grupperna. Hur rimmar det med ert förslag om att införa ett vårdnadsbidrag på 40 000 kr. -- eller om ni nu vill kalla det för barnomsorgspeng -- per förskolebarn och år? Man kan göra två tolkningar. Antingen menar ni ingenting med ert förslag, eller också skall bidraget finansieras genom en fullständig omfördelning av pengarna inom familjepolitiken. Alla pengar som i dag går till barnomsorgen kommer att gå åt till detta bidrag på 40 000 kr. Jag skulle vilja att Maud Ekendahl kommenterade vad det här står för. Den andra skrivningen i finansplanen innebär att stat och kommun skall koncentrera sig på de uppgifter som ingen annan kan sköta. Betyder det, Maud Ekendahl, att all verksamhet inom barnomsorg, äldreomsorg samt vård och omsorg skall privatiseras? I så fall står vi verkligen inför ett systemskifte.

Herr talman! Till detta vill jag bara tillägga att vi lägger olika innebörd i ordet valfrihet. Men naturligtvis skall det finnas valfrihet, valfrihet att få den barnomsorg som man efterfrågar. I de efterfrågeundersökningar som har gjorts varje år under ett stort antal år har det visat sig att merparten, 90 %, vill ha barnomsorg i kommunal regi, om man räknar in både daghem och dagbarnvårdare i kommunal regi. De alternativ som finns i dag täcker mycket väl efterfrågan. Däremot finns det en mängd föräldrakooperativ där föräldrarna i stället skulle vilja ha kommunal barnomsorg. Det gäller föräldrakooperativ som är framtvingade. Det finns även många föräldrakooperativ som föräldrarna själva har valt att bygga upp och trivs med.

Fru talman! Jag vill använda min tid för två viktiga områden i socialpolitiken. De senaste minuterna har debatten bara kretsat kring barnomsorgen, men jag vill också säga några ord om äldreomsorgen, som jag tycker är oerhört angelägen. Avslutningsvis vill jag också tala litet om barnomsorgen. Jag vill ställa en fråga till Maj-Inger Klingvall. Det har talats så mycket om behovet av lagar för barnomsorgen. Men när det förut talades om äldrevården hörde jag inte någon hävda att vi skulle behöva lagar för vår äldreomsorg. Kanske kan jag få svar på frågan varför man inte tänker sig detta. Vi har ingen beredskap för detta, trots att vi vet ganska exakt vilka krav på hemsjukvård, långvård, ålderdomshem och akutsjukvård detta medför. Riksdagen måste försvara våra gamla, trots att de inte orkar delta i debatten och bilda en intresseorganisation som kan skapa opinion och tvinga oss att göra det. Vi måste göra det! Flertalet av oss som lever i Sverige kommer att bli gamla, och flertalet kommer att dö en långsam död. Vi skall inte inbilla oss att kommande generationer kommer att behandla oss bättre än vad vi behandlar våra gamla i dag. Någon har sagt: Säg mig hur ni behandlar era äldre så skall jag säga hur högstående er kultur är. Välfärd är mycket mer än bara materiell trygghet. Välfärd är också mänsklig kontakt, att få umgås med sina närmaste, att få betyda något för någon, att ha en uppgift som känns meningsfull. Om man har allt man kan önska sig av materiell välfärd, men känner sig otrygg, bortglömd eller kanske rent av i vägen, så är det svårt att känna tillfredsställelse med sin situation. Det har funnits olika synpunkter på den nyligen genomförda ÄDEL-reformen.

Det är innehållet i vården och omsorgen som är det viktigaste, inte huvudmannafrågan. Ordet kvalitet kan översättas med alla sammantagna egenskaper hos en tjänst som ger dess förmåga att tillfredsställa uttalade eller underförstådda behov. Det är alltså inte enbart ett eget rum eller en ny lägenhet som utgör en god kvalitet det är mycket mer. För en kategori människor är det särskilt angeläget med kvalitetssäkring. Det handlar om de många, framför allt äldre, kanske med flera sjukdomar som inte känner sig välkomna till sjukhusens slutna eller öppna vård, de som avvisas från akutavdelningarna eller skrivs hem - enligt kanske sin egen och anhörigas mening -- för tidigt från vårdavdelningen. De svårigheter som finns med att lösa boende-, omsorgs och vårdfrågorna för våra äldre accentuerar hur den medicinska vården fungerar på våra sjukhus när det gäller just våra äldre. Det måste nu bli en huvudfråga för oss att noggrant följa vården, så att kvaliteten blir hög för våra äldre. I denna kvalitet ingår naturligtvis också att samhället tillhandahåller olika vård och boendealternativ. Vi människor är olika och har olika behov. För att vi skall få verklig valfrihet och individuellt anpassad vård och omsorg måste det finns olika alternativ att välja på. Den andra frågan jag vill ta upp gäller barnomsorgen. När vi kristdemokrater talar om barnomsorg menar vi all barnomsorg, dvs. den som sker i det egna hemmet av föräldrarna, kommunal kollektiv barnomsorg, föräldrakooperativ, föreningsdrivna daghem, familjedaghem osv. Vi menar att det är viktigt att så snabbt som möjligt komma till rätta med den ekonomiska orättvisa som finns i dag mellan olika barnomsorgsformer. Vad är det för solidaritet och rättvisa i att en viss omsorgsform skall ha allt, andra inget? Jag har aldrig förstått detta. De små, naturliga gemenskaperna, av vilka familjerna är de viktigaste, fanns till långt innan staten fanns till. Familjen är inte en institution som de offentliga organen skapat. Det är i stället de många familjerna som bygger upp eller utgör samhället. Familjen har inte bara ekonomiska och praktiska funktioner, utan framför allt har den betydelse för den känslomässiga identifikation som är livsnödvändig för varje människa. En människas karaktär och inre styrka kan ofta kopplas direkt till kvaliteten på relationerna i hennes närmiljö. I kristdemokratiska sammanhang talar man ofta om den s.k. subsidaritetsprincipen. Den innebär att det en gemenskap själv klarar av på ett tillfredsställande sätt skall inte det överordnade offentliga organet besluta om och dirigera. Med andra ord: kommunen eller staten skall inte vara förmyndare över familjen. De föräldrar som väljer att utnyttja samhällets barnomsorg har rätt till en kvalitativt god barnomsorg. Det vill jag gärna understryka. Vi menar ändå att det är den enskilda familjens självklara rätt att själv välja den omsorgsform för sina barn som passar den familjen bäst. Familjen och dess betydelse i samhället framträder mycket klart i regeringsförklaringen. Att ge bättre förutsättningar för trygga familjer och för barnens uppväxt och omvårdnad i vårt moderna samhälle är en av de allra viktigaste uppgifterna för framtiden. Det är i de små, nära gemenskaperna som de flesta individer finner trygghet och förankring. Centralt i detta sammanhang är föräldrarnas rätt att själva välja den vård och fostran av barnen och den arbetsfördelning som passar dem och barnen bäst. Fru talman! Det är många småbarnsföräldrar som i likhet med oss med glädje väntar på det förslag som skall komma till hösten om vårdnadsbidrag. Det är efterlängtat av väldigt många. Det handlar om en helt ny inriktning av familjepolitiken, där vi uppvärderar familjens roll, låter familjen ta ansvar över det allra finaste vi har. Utgångspunkten för all barnomsorg måste vara barnens perspektiv. Med det, fru talman, vill jag yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.

Fru talman! Framtidens sociala välfärd är helt beroende av att vi har något att solidariskt fördela både i och utanför landet. Därför måste vi acceptera regeringens sparförslag. Sedan får vi tillsammans försöka att göra åtgärderna så skonsamma som möjligt när det gäller de allra viktigaste bitarna av vårt ansvarsområde. Själv tycker jag att ett av de områdena är äldreomsorgen.
Fru talman! Det tycker jag också, och den inställningen har jag försökt att ge uttryck för. Den stora utmaningen under 90-talet är kanske utformandet av en god vård och omsorg när det gäller de äldre, som ju blir allt fler. Med den utveckling vi nu har kommer vi dock inte att lyckas i det här avseendet. Med hänsyn till de konsekvenser som vi hittills har noterat beträffande den ekonomiska politik som förs -- allt fler arbetslösa, en sjunkande BNP och ett växande budgetunderskott -- kan jag inte se ljust på återstoden av 90-talet heller.